Herr talman! Regeringsförslaget om förbud mot motorfordonstrafik i terräng har särskilt hos motorungdom väckt oro. Dels är det ju oklart hur tillämpningsföreskrifterna utformas, dels är det för det stora flertalet mycket svårt att tolka lagtexter. Det svåra juridiska språket och ofta långa, svepande ordkaskader gör en text svår och ogenomtränglig. Det är en iakttagelse som även vi i detta hus många gånger tvingas göra. Ovissheten om hur det skulle bli för motorungdomen och dess egen uttalade oro för framtiden beträffande den organiserade träningsoch tävlingsverksamheten gjorde att jag väckte motionen 1975/76:126 vari jag föreslog att ”riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den i propositionen föreslagna lagstiftningen bör tillämpas så att organiserad tävlingsoch utbildningsverksamhet med motorfordon inte försvåras”. Utskottet säger efter ett ganska ingående resonemang beträffande motionen 126 m.fl. att utskottet ”förutsätter att ett fungerande system med t.ex. lokala eller regionala dispenser till förmån för nu avsedd verksamhet kan åstadkommas. Terrängkörning vid sidan av den mera organiserade form som här angivits bör enligt utskottets mening få förekomma endast inom särskilda, t.ex. av kommunen anvisade och relativt begränsade områden.” Jag menar, herr talman, att det är angeläget att riksdagen följer en linje som gör att problemet med tillståndsgivningen kommer att lösas på ett tillfredsställande sätt. Det innebär i så fall att man även i fortsättningen kan bedriva en meningsfull verksamhet på lokal nivå. Skulle riksdagen däremot gå in för ett sådant generellt förbud som kan tolkas ut av propositionen, kommer den etablerade ungdomsverksamheten med motorinriktning att få mycket stora svårigheter. Det skulle även få icke önskvärda sociala konsekvenser. Nu har utskottet gjort en mycket generös tolkning av regeringsförslaget. Utskottet säger att det skall utan onödigt administrativt krångel kunna tillåtas att föreningar och klubbar får utöva sin verksamhet i likhet med vad som i realiteten nu förekommer. Miljöintressen och naturvårdskrav har sitt berättigande, men det gäller att väga samman andra — i det här fallet ungdomsklubbars och mc-föreningarnas — legitima intressen av att få ha träningsoch tävlingskörning. Därför hoppas jag att detta är en riktig tolkning av utskottets skrivning. Jag skulle i likhet med föregående talare vilja ställa ett par frågor till statsrådet Lundkvist. Den första frågan är: Hur kommer de olika tillstånden och dispenserna att utformas och vilka krav tänker regeringen ställa på de lokala motororganisationerna i detta fall? Kan jordbruksministern ge besked redan här i dag som garanterar en generös och mjuk utformning, i likhet med vad utskottet har föreslagit, tror jag att det är riktigt att riksdagen då är beredd att besluta enligt utskottets förslag.

Herr talman! Frågan om reglering av skotertrafiken har i mitt hemlän tilldragit sig mycket stort intresse. Särskilt gäller det i fjällbygderna. Det beror naturligtvis på att skotertätheten är mycket stor i dessa trakter. » Så uppges exempelvis antalet snöskotrar i Vilhelmina kommun uppgå till 118 per 1000 invånare. I motionen 87 har jag tillsammans med ett antal partikamrater från skogslänen framhållit att ortsbefolkningen i fjällbygderna verkligen har behov och nytta av snöskotern. Vi vill att tillämpningen av den nya lagen blir sådan att undantag från förbud mot körning medges generöst till den bofasta befolkningen. Snöskotern betyder väldigt mycket för människorna i de vägfattiga områden det här gäller. Den bofasta befolkningen är fjällbor, som i likhet med samerna känner förhållandena i fjällen. De kan vistas i naturen utan att förorsaka skadeverkningar. Jag vill betona vikten av att undvika motsättningar mellan befolkningsgrupper i fjällbygderna. Den bofasta befolkningen upplever i likhet med samerna att fjällen är en tillgång som de har rätt att nyttja. Det gäller såväl markägare som andra. Därför är det angeläget att de så långt möjligt behandlas lika i fråga om undantag från förbud mot körning med snöskoter. Kravet om en reglering av snöskotertrafiken har drivits fram främst av rädslan för en starkt tilltagande terrängkörning. Själv har jag inte upplevt att snöskotertrafiken i fjälltrakterna hittills varit till någon påtaglig skada, men jag inser självfallet faran av en ohämmad utveckling. En stark utveckling av snöskoterkörning i fjälltrakterna skulle kunna inträffa på grund av den tilltagande turismen. Däremot torde snöskotermarknaden när det gäller ortsbefolkningen i stort sett vara mättad. En generös tillståndsgivning till den ortsbundna befolkningen kommer, enligt mitt bedömande, inte att leda till någon ökning av skotertrafiken jämfört med nuvarande förhållande. När det sedan gäller turismen anser jag det viktigt att ett rikt urval av snöskoterleder kan erbjudas. Många orter i fjällbygden är beroende av turismen. Ett alltför begränsat utbud av snöskoterleder kan komma att leda till ett minskat intresse hos en stor grupp turister av att åka till fjälls. En sådan utveckling är inte önskvärd. Om de synpunkter som vi framfört i motionen 87, och som jag här kortfattat kommenterat, säger jordbruksutskottet att det anser sig med ledning av de uttalanden som gjorts i propositionen kunna förutsätta att de i motionen angivna synpunkterna kommer att beaktas i skälig utsträckning. Jag kan nu bara hoppas att utskottets bedömning skall visa sig vara riktig. Jag tolkar utskottets uttalande så att vid tillämpningen av den nu föreslagna lagstiftningen kan våra synpunkter bli tillgodosedda. Det vore värdefullt om utskottets talesman kunde bekräfta att min tolkning härvidlag är riktig.

Herr talman! Som svar på Georg Anderssons inlägg vill jag först fästa uppmärksamheten på att de områden i fjälltrakterna där generellt förbud mot terrängkörning avses bli infört inte är i detalj angivna. Det framhålls i propositionen att regeringen bör bemyndigas att avgränsa områdena i fråga efter förslag från berörda myndigheter. Detta innebär såvitt jag förstår att såväl länsstyrelse som kommuner torde få möjligheter att påverka områdenas utformning och omfattning. Beträffande möjligheten till undantag från de förbud som nu föreslås vill jag hänvisa till vad utskottet i sitt betänkande har anfört. Jag vill understryka att den grundläggande idén bakom det nu framlagda lagförslaget är att riksdagen skall ta ställning till de allmänna riktlinjerna medan det ankommer på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, i detta fall först och främst länsstyrelserna, att utforma de nödvändiga detaljföreskrifterna. Utskottet har därför inte ansett sig böra gå närmare in på hur tillämpningsföreskrifterna utformas men har förutsatt, att de i herr Anderssons motion angivna synpunkterna kommer att beaktas i skälig utsträckning. Enligt min mening har herr Anderssons motion således fått en så positiv behandling som man under rådande omständigheter kan önska sig.

Herr talman! Den terrängkörningslag som vi nu behandlar är en ramlag med mycket få fasta lagpreciseringar och lämnar stora områden öppna för en senare bedömning. Det ger en viss oklarhet för framför allt ortsbefolkningen i det område som är berört. Det ligger väl i sakens natur att det är mycket svårt att utarbeta en preciserad lag. Det skulle t.o.m. vara olämpligt. Men utformningen av det generella förbudet i fjälltrakterna oroar onekligen många boende där. Man frågar sig vad inskränkningarna kommer att betyda för dem. I 1§ sista stycket, som är återgivet på s. 2 i utskottsbetänkandet, talas om förbud. I de följande paragraferna anges undantagen, som är många. I 3 § stadgas att man inte skall onödigtvis hindra körning som är till gagn för ortsbefolkningen. Det är en mycket tänjbar formulering, som ger möjlighet till en mycket generös tillämpning om myndigheten vill ha en sådan. Det råder enighet om att en reglering måste komma till stånd för att hindra ovarsam körning i vår natur. För fjällbefolkningen är skotern otvivelaktigt ett fortskaffningsmedel som är till nytta inte enbart i näringslivet utan för den enskildes liv i allmänhet. Skotern har gjort det lockande för många människor att stanna kvar och leva uppe i fjälltrakterna. För dem är skotern inte störande genom den hantering de har med den. Såvitt jag kan se stör de som regel inte naturmiljön. Som herr Andersson i Lycksele nyss påpekade är fjällbefolkningen rädd om naturen. Man känner naturen och lever med den. Skotern är faktiskt en tillgång, som har befriat många människor från bundenheten genom avstånd, vä derlek, väglag och avsaknaden av väg i stora områden. Det bor otvivelaktigt många människor i områden, där man redan nu vet att skotertrafik generellt kommer att förbjudas. Av många uppfattas det som främmande att de skall vara tvungna att begära tillstånd för att få köra med skoter i väglösa trakter, mellan byar, till fiskevatten osv. Jag vill också liksom herr Andersson i Lycksele understryka att det är angeläget att undvika motsättningar mellan befolkningsgrupper inom detta område. Man lever i samma natur och under i stort sett samma förhållanden. Det skulle vara olyckligt om man fick en i princip olika behandling av dessa människor. Jag vill än en gång understryka att ortsbefolkningen icke är marodörer i terrängen på sina skotrar. Tvärtom innebär den omständigheten att de har skotrar att köra med en viss kontroll på att överträdelser inte sker. Genom en generös dispensgivning till ortsbefolkningen tror jag att mycken irritation kan undvikas. Vad jag saknar i utskottsbetänkandet är klarare uttalanden om kommunernas betydelse i det här sammanhanget. Det måste bli ett nära samråd mellan kommuner och länsstyrelser. Det skulle vara välgörande att få höra uttalanden från statsrådet Lundkvist och från herr Larsson i Borrby, jordbruksutskottets ordförande, om deras syn på kommunernas medverkan. Vad räknas vidare som ”särskilda skäl” för ortsbefolkningen? Det är naturligtvis svårt att från en talarstol här i riksdagen i Stockholm uttala sig om och ge exempel på ”särskilda skäl” och vad som är ”till gagn för ortsbefolkningen”. Det måste vara betydligt mera än jordbruk och skogsbruk och turism — man måste som jag ser det ta betydligt vidsträcktare hänsyn än till just dessa områden. Jag ställer återigen frågan till de båda herrarna statsrådet Lundkvist och Larsson i Borrby. Jag tror att positiva och generösa uttalanden av er er här i debatten skulle lugna många ortsbor som nu känner oro för tolkningen av lagen. Tidigare har hänvisats till s. 15 och 16 i betänkandet, och man har läst upp citat därifrån i anledning av motioner — det talas strax ovanför mitten på s. 15 om att undantag från förbudet bör kunna medges när det föreligger särskilda skäl. Man tror att det skall kunna ordna sig på ett tillfredsställande sätt. Nederst på s. 15 tycker jag emellertid att utskottet tar tillbaka åtskilligt av vad som står att läsa strax innan, när man säger: ”Utskottet vill erinra om att förbudet mot körning i nu åsyftade områden, vilket framgår av den föregående redogörelsen, inte avses bli undantagslöst.” Undantagslöst — det är ju rätt snävt uttryckt och måste väl av lagtolkaren ges en ganska sammandragen och snäv tolkning. Man anser också med hänvisning till vad som i ett tidigare avsnitt har sagts av utskottet och vad som är skrivet i propositionen att motionärernas synpunkter bör kunna beaktas i skälig utsträckning. —- Utskottets vice ordförande var inne på detta i sitt senaste anförande här. Mitt ärende är alltså att få något mera klargörande uttalanden av utskottets ordförande och statsrådet och åtminstone i någon mån mera preciserade uppgifter på vad som kan anses vara ”särskilda skäl” och vad som är ”till gagn för ortsbefolkningen”. I betänkandet anförs också att man inte får vara alltför restriktiv mot turisterna. Jag instämmer naturligtvis i det, men vad jag tror är ännu mera angeläget är en generös inställning till ortsbefolkningen i berörda områden.

Herr talman! Låt mig först få säga att syftemålen med lagstiftningen är goda och värda allt stöd. Det är hög tid att man får möjlighet att stoppa okynneskörning på våra badstränder, att man kan stoppa samma körning på t.ex. de öländska markerna osv. Så långt är vi väl alla överens. Men sedan kommer vi till litet allvarligare saker. Enligt den nuvarande grundlagen är det riksdagen som stiftar lag. Det är uttryckligen föreskrivet i I kap. regeringsformen, och det är ett utflöde av den bestämmelse i samma kapitel som säger att all makt utgår från folket. I föregående grundlag var det så, att regering och riksdag gemensamt stiftade lag. Nu är det riksdagen ensam som gör det. Regeringen kommer enligt grundlagstexten i övrigt in i lagstiftningsarbetet på två sätt — utöver det självklara att regeringen framlägger propositioner, vilket i detta sammanhang är högst väsentligt. Riksdagen kan ge regeringen bemyndigande att fastställa föreskrifter om exempelvis undervisning och utbildning, om trafik och om en del andra spörsmål — observera att det krävs bemyndigande. Regeringen kan också få bemyndigande att utfärda verkställighetseller tillämpningsföreskrifter. Den saken är en självklarhet, och bestämmelsen i denna del motsvarar en bestämmelse i den gamla grundlagen om regeringens administrativa lagstiftningsmakt. Emellertid finns den skillnaden i den nya grundlagen jämfört med den gamla, att riksdagen har möjlighet att när som helst gå in på det område som är regeringens eget, dvs. verkställighetsföreskrifter och administrativa bestämmelser. Riksdagen kan alltså gå in och ta normgivningsmakten även på detta område, trots att den i och för sig tillhör regeringen. Det har ansetts vara nödvändigt för att riksdagen inte i något avseende skall släppa på sin suveränitetsställning i fråga om normgivningsmakten. Detta är en nyhet i nuvarande lag. Hur förhåller det sig då med det föreliggande lagförslaget enligt dessa regler? Vi kan först notera att det är fråga om en mycket kortfattad lag; den omfattar inte mer än fyra paragrafer. Detta är vad man brukar kalla en ramlagstiftning.

Med begreppet terräng avses enligt vad utskottet uttalar ”område som inte är att anse som väg, dvs. i första hand åker, äng, park, obanat naturområde —- inbegripet is — och icke allmänt befarna vägar”. Också vägar kan alltså räknas som terräng. Så vittgående är alltså förbudet. Straffet för överträdelse är böter, om ej - som det märkligt nog heter i lagen — ”gärningen är ringa”. Ett så vidsträckt förbud är naturligtvis helt omöjligt att upprätthålla. Det skulle innebära förbud mot motortrafik på tomt, fabriksområde, parkeringsplats och annat sådant, men en sådan orimlighet är det inte fråga om. Departementschefen har utlovat undantagsbestämmelser, och utskottet har tagit fasta på detta löfte, även om kortet är osett av utskottets ledamöter. Men det har bebådats undantag som gäller trafik med vissa motorfordon — traktorer etc. — undantag i samband med skogsoch jordbruk, i samband med tomtoch arbetsplatser samt parkeringsplatser, undantag för rennäring, för televerkets arbetare, som herr Torwald erinrade om, och för statsoch kommunaltjänstemän som är på tjänsteutövning av olika slag. Det har också antytts att länsstyrelser och eventuellt kommuner skall kunna fastställa särskilda regler för vissa områden. Jag skall inte gå in närmare på det — det hör inte så mycket till det här området som till andra — men det är också ett undantag som är bebådat. Det är även tal om generella regler för länsstyrelserna i detta sammanhang. Mycket väsentliga undantag från förbudet är alltså antydda och utlovade. Det är så väsentliga undantag att förbudet till betydande del är urholkat, utan att dessa undantag framgår av lagstiftningen. De kommer att fastställas genom en särskild normgivning i form av föreskrifter —- verkställighetsföreskrifter och tillämpningsföreskrifter. I lagen finns utsagt att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva undantag från förbud i fråga om körning i räddningstjänst, viss näringsutövning, eller när det annars föreligger särskilda skäl. Men det står inte något närmare om dessa undantag. Vad sade man då under grundlagsarbetet om sådana här verkställighetsföreskrifter? Jag talar här som en av ledamöterna i grundlagberedningen, eftersom det här området annars inte hör till mina naturliga intresseområden i riksdagen. Enligt grundlagberedningen ”är gränsen flytande mellan sådant som bör avhandlas i själva lagen och sådant som bör betraktas som verkställighetsföreskrifter”. Det är klart, säger beredningen, ”att huvudreglerna alltid måste tas upp i själva lagen. Hur långt lagen skall gå i detaljer måste däremot vara riksdagens sak att bedöma. Ju mera detaljbetonad lagen blir, desto mindre blir utrymmet för reglering genom verkställighetsföreskrifter.” Det är ju rätt självklart. Sedan åberopade beredningen ett exempel i samband med tystnadsplikten. ”Det har under remissbehandlingen påpekats att det, om man accepterar beredningens nu angivna synsätt, blir möjligt att få till stånd en långtgående faktisk delegation av normgivning till regeringen vid sidan av den i grundlagen förutsatta och därmed sätta hela dennas kompetensfördelning ur kraft. Det skulle vara tillräckligt att riksdagen begränsade sig till att besluta mycket allmänt hållna lagregler vilka sedan fylldes ut av regeringen med ”verkställighetsföreskrifter”. Jag delar de kritiskt inställda instansernas uppfattning att någon sådan möjlighet självfallet inte bör finnas. Med föreskrifter om verkställighet av lag bör enligt min mening i första hand förstås tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär.” Departementschefen är inte med på grundlagberedningens resonemang. Han tycker att grundlagberedningen går för långt i fråga om dessa ting, och han ger faktiskt beredningen en liten snubba, som jag alltså jämte övriga ledamöter får ta åt mig. Han är klarare än grundlagberedningen i sina önskemål. I fortsättningen av sitt resonemang säger han att det är klart att man måste tillåta att regeringen i materiellt hänseende ”fyller ut” en lag på visst sätt. Men då är en förutsättning att det inte tillkommer några nya regler som innebär pålagor för den enskilde. Jag skall inte trötta med att läsa upp resten utan hänvisar bara till s. 211 i propositionen 1973:90. Jag har svårt att finna att den form för lagstiftning som man väljer här överensstämmer med statsrådet Geijers uttalande till statsrådsprotokollet. Detta uttalande förtjänar en något längre livslängd än tiden från 1973 till 1975. Jag kan heller inte finna annat än att det exempel som anfördes av herr Torwald och som gällde renhållningslagen är helt belysande för hur det kan gå om man inför en ramlagstiftning och därefter utfärdar fullmakter för att komplettera denna med administrativa bestämmelser. I sådana fall uppkommer ett visst kaos. Jag tycker också att herr Torwalds exempel med jästen var helt belysande. Herr Torvald sade att jäst i vissa sammanhang kan användas olämpligt, t.ex. vid tillverkning av alkoholdrycker. Då kan man utfärda ett förbud mot användande av jäst, men sedan kan man i en särskild föreskrift göra undantag från förbudet, exempelvis när det gäller att använda jäst vid bakning av hälsobröd och även annat bröd. Då kan man alltså utfärda dispens. Detta exempel är helt belysande för den metod man här har valt. Man förbjuder all terrängkörning på barmark under hela året, men man gör rätt väsentliga undantag från detta förbud, bl.a. för tomt. Borde de väsentliga undantagen ha kommit med i lagstiftningen? Det borde inte ha varit svårt för lagstiftaren att införa dessa undantag med klara regler i själva lagen. Det hade också varit mer tillfredsställande för rättssäkerheten och för medborgaren som studerar lagen och som kanske inte alltid har tillfälle att gå till föreskrifter vid sidan av lagen som är utfärdade på annat sätt. I detta sammanhang vill jag säga att det beträffande markägarens rättigheter föreligger diverse oklarheter. Jag kan därvidlag inte instämma i vad som tidigare sagts under debatten. Det väsentliga är emellertid enligt min mening medborgarens ställning. Efter helgen träder denna lagstiftning i kraft, om regeringen får som den vill. Det är möjligt — ehuru det är osäkert — att regeringen dessförinnan hinner utfärda tillämpningsföreskrifter. Statsrådet nickar — det betyder att han har sådana i fickan. Det är bra det, men riksdagen har inte sett dem. Det är inte bra. Medborgarna kommer säkerligen inte att få tillfälle att se dem i tryck före den 1 januari. Under helgen kommer många säkerligen att fara med motorfordon på is där detta är möjligt. Det är förbjudet, och det bestraffas med böter. Detta vet medborgarna ingenting om. Isarna räknas som terräng i detta sammanhang. Det kan säkerligen också bli aktuellt med andra utfärder under helgen till arrendetorp och andra utflyktsplatser, där bilen kan slinka in i terrängen. Detta är från den 1 januari straffbart, men föreskrifter är inte utfärdade. Ett sådant tillstånd är väl inte tillfredsställande? Man kan förutse att det kommer att bli åtskilliga onödiga böteslängder i det här landet med hjälp av denna lag, som innan den träder i kraft naturligtvis borde ha en lång inkörningstid under vilken innehållet i lagen kunnat bli bekant så att i första hand den ovisshet som ännu i dag råder i regering och riksdag hade kunnat undanröjas. Men det är väsentligare att allmänheten före den 1 januari, dvs. innan lagen träder i kraft, hade vetat vad som är lagligt och icke lagligt, vad som är kriminaliserat och icke kriminaliserat. Den kritik som bl.a. herr Norrby här har riktat mot det sena propositionsavlämnandet och den tvångssituation som riksdagen försatts i är självfallet alldeles befogad, även om herr Norrby inte drar konsekvenserna härav. Riksdagen har genom den nya grundlagen fått ett särskilt ansvar för lagstiftningen i det här landet. Riksdagen har ansvaret för den direkta lagstiftningen och har getts möjlighet att ingripa för utfärdandet av verkställighetsföreskrifter. Det ger riksdagen anledning att beakta detta alldeles särskilt när regeringen inte tycks göra det. Jag vill erinra om att riksdagen har gjort detta tidigare i år. Då regeringen framlade ett förslag till ramlagstiftning i fråga om hemliga handlingar och yppande av sådant som erfarits i tjänsten avvisade riksdagen förslaget under uttrycklig erinran bl.a. om att det inte stämde med grundlag. Följden blev att en ny utredning tillsattes, vilken i dagarna är färdig med ett nytt förslag som väl så småningom kommer på riksdagens bord. Det finns alltså prejudikat på att riksdagen har avvisat en ramlagstiftning. Man kan inte underlåta att tolka den nu föreslagna lagen så, att allt som inte är uttryckligen tillåtet är förbjudet. Är det en princip som bör tillämpas i ett rättssamhälle? Är det en princip som man bör knäsätta från håll och partier där man vill slå vakt om den enskildes möjligheter att få information om lagar och deras rättstillämpning i god tid innan lagarna träder i kraft? Självfallet inte. Man har inte heller alltid följt denna princip. Jag har framför mig naturvårdslagen, som antogs 1974 och som ännu inte trätt i kraft. Där har man gjort en mera detaljerad undantagsbestämmelse i lagen än vad det är fråga om här. Ändå påyrkade reservanter från olika oppositionspartier att man skulle ha gått ännu längre i fråga om precisering av undantagen. I den nu föreslagna lagen preciseras dessa praktiskt taget inte alls utan de skall komma i föreskrifter som ingen ännu har sett. Det går alltså inte att granska dem i riksdagen, som dock har ansvaret för hela denna lagstiftning. Herr talman! Konklusionen av detta anförande liksom av herr Torwalds kan bara bli en, nämligen att riksdagen beslutar återremiss till jordbruks utskottet. Jag ber att få föreslå sådan återremiss. Som framhållits tidigare från denna talarstol behöver det inte innebära någon särskild olägenhet för riksdagens ledamöter. Det finns möjlighet att för riksdagen framlägga förslag i dag om förlängning av den nuvarande lagstiftningen under de månader som skulle behövas för att rätta till de värsta oformligheterna i den nu föreslagna lagen och ge den precisering som är önskvärd och nödvändig för medborgarnas bästa och för rättssäkerheten i landet.

Herr talman! Jag vill först uttala min tillfredsställelse över att jordbruksutskottet efter sin granskning av den nya terrängkörningslagen på samtliga punkter har kunnat ställa sig bakom de förslag som av regeringen har lagts fram. Motionerna i ärendet och även den debatt som har förts här markerar med all önskvärd tydlighet hur olika och ofta oförenliga önskemål som anmäler sig i denna fråga. Det har, som sagts tidigare här i dag, gällt att åstadkomma en rimlig avvägning mellan å ena sidan naturvårdens intressen och å andra sidan behovet att exempelvis vintertid när det gäller snöskotern i arbetet och på fritiden kunna ta sig fram i vägfattiga områden. För att lösa detta dilemma har vi använt två diametralt motsatta grundprinciper. Vi har när det gäller känsliga områden utgått från principen att inom sådana områden skall gälla ett allmänt förbud mot terrängkörning på snötäckt mark om inte särskilda skäl föreligger. Som känsliga områden har vi klassat de s.k. obrutna fjällområdena och vildmarkskärnorna och dessutom skogsföryngringar. Inom andra områden i Norrlands inland och kustland har vi däremot utgått från den motsatta principen att terrängkörning på snötäckt mark skall vara tillåten om inte länsstyrelsen av naturvårdsskäl eller andra skäl förbjuder körning inom ett visst område. I fråga om barmarkskörning däremot har vi utgätt från ett generellt förbud för hela landet med — det vill jag understryka — omfattande undantag för nyttotrafik, bl.a. i jordbruk och skogsbruk, för traktorer, motorredskap m.m. Jag vill erinra om den historiska utvecklingen av det här förslaget. Regeringen hade i sin proposition till 1972 års riksdag i betydande grad föreslagit selektiva åtgärder. Men då ifrågasatte oppositionen om det inte var riktigare att vi gick in för ett generellt förbud. Man menade att vi på den vägen skulle uppnå större effektivitet. Naturvårdsverket fick uppdraget att under den tidsfrist vi hade fram till 1975 års utgång ordentligt pröva dessa frågor. Naturvårdsverket tillsatte en arbetsgrupp som har jobbat med dessa ting. Man har haft projektgrupper som gjort forskningar på området. Man var färdig med sina förslag i juni månad 1975. Både arbetsgruppen och de remissinstanser som granskat arbetsgruppens förslag fann att det i fråga om barmarkskörningen var riktigare att gå på den linje som oppositionen redan 1972 underförstått hade uttryckt ett önskemål om, nämligen ett generellt förbud. Jag vill sedan i någon mån beröra den teknik för lagstiftningen som herr Hernelius ägnade sitt anförande åt. Vi har ansett det vara riktigt att lagstiftningen om markanvändningen i detta fall skulle få karaktären av en ramlagstiftning av ungefär samma slag som byggnadslagstiftningen och naturvårdslagstiftningen, där principerna anges i lagen, medan det av praktiska skäl blir nödvändigt att reglera tillämpningen i administrativ ordning. Detta är en teknik som vi har använt åtskilliga gånger. Vi har i specialmotiveringarna i propositionen angett en rad exempel på vilka undantag man bör göra. Vi har räknat upp undantagen och därmed principiellt angett på vilka områden undantag bör ske. Sedan får man i kungörelsen ännu mera preciserat täcka in alla de här undantagen så att vi får den lagstiftning vi siktar till. Vi får på det sättet en lagstiftning som ger det skydd för naturen som vi alla är överens om att lagstiftningen skall ge, kompletterad med rimliga tillämpningsföreskrifter som ger möjlighet till alla de hänsyn som vi också är överens om att man bör ta. Som svar på den fråga herr Norrby ställde vill jag säga att tillämpningsföreskrifter kommer att föreligga. Vi har också förberett en information så att medborgarna skall veta vilka regler som gäller när lagstiftningen träder i kraft. När herr Torwald i dag inbjuder riksdagen att ta ställning till ett detaljerat förslag som han har utarbetat, underkänner han den respekt som vi tycker att man måste ha för svårighetsgraden i den här typen av frågor. Det är svårt både för regeringen och för riksdagen att i lagstiftningen i detalj och generellt fastställa tillämpningsföreskrifterna. Det är nödvändigt att få en hantering som ger utrymme för smidighet och som sedan kan tillämpas vid länsstyrelserna och i andra sammanhang när de olika undantagen så att säga prövas mera i detalj. Detta har varit hela motivet för uppläggningen av denna lagstiftning, och jag kan inte se att den skiljer sig ifrån annan lagstiftning av liknande slag som riksdagen har godtagit. Utskottet har också för sin del accepterat uppläggningen av denna lag. Det har sagts en del om tidsprogrammet. Jag kan gott säga att vi här har varit bundna av den hantering som riksdagen beslutade sig för 1972. Rapporten från naturvårdsverket blev färdig i juni 1975 och blev då omedelbart föremål för remissbehandling. Därefter vidtog propositionsskrivandet, som måste ta den tid det tog, fram till oktober månad. Tiden för både remissbehandling och propositionsskrivande har inte varit särskilt lång. november med möjlighet att behandla den i riksdagen så att lagen kan träda i kraft den 1 januari 1976 då den gamla lagen utgår. För att då inte hamna i ett laglöst tillstånd måste vi nödvändigtvis ha en ny lag om vi inte vill ge oss in på en annan typ av arrangemang. Jag vill sedan titta på de detaljanmärkningar som gjorts och börjar med herr Krönmark. Om jag förkortar hans argumentering litet grand säger han att alla markägare handlar under ansvar för naturen och att det därför egentligen inte skulle behövas någon lagstiftning på det här området, utan att man skulle kunna uppdra åt markägarna att sköta detta. Det är ungefär den inställning som man i allt högre grad upplever att moderata samlingspartiet har i alla de frågor vi diskuterar i de här sammanhangen. Herr Krönmark frågar om man inte kunde tänka sig ett generellt undantag för alla markägare när det gäller de hänsyn till naturen, som vi genom lagstiftningen menar att vi som medborgare bör ta, eftersom markägarna är kända för att ta så väl hand om marken. Jag tror att moderaterna är ensamma om att uppleva att alla markägare är så hänsynsfulla mot naturen att vi kunde göra generella undantag i lagstiftningen för markägarna när det gäller att skydda naturen. Utvecklingen på miljöfrågornas område har ju tvingat samhället att träda in och försöka åstadkomma lagstiftning och planering för att hänsyn skall tas till miljön. Jag måste alltså svara nej på herr Krönmarks fråga om det inte vore möjligt att göra generellt undantag för alla markägare från kraven på hänsyn till naturen, som lagstiftningen innebär. Jag har svarat herr Norrby i Åkersberga och sagt att vi kommer att ha föreskrifter färdiga till årsskiftet. Nu knackar herr talmannen i bordet, men jag har åtskilligt mer som jag behöver säga. Därför får jag kanske återkomma i någon ytterligare replik till en rad av de andra synpunkter som har anförts under debatten.

Herr talman! Låt mig först be om kammarens tillgift för att jag, som erfarits, av gammal ovana kanske lät alltför aggressiv i mitt första inlägg. Det är svårt att hålla igen när man är engagerad i en fråga. Jag har inte fått svar på mina tre frågor, men jag hoppas att statsrådet återkommer. Annars har det framförts en hel del intressanta synpunkter från olika håll på förslaget till terrängkörningslag och dess tillämpning. Tyvärr saknar dessa argument egentligen betydelse för rättstillämpningen. I torsdags hävdade nämligen justitieminister Geijer här i kammaren att uttalanden under kammardebatten saknar betydelse för rättstillämpningen. Enligt hans mening är det bara vad som står i proposition och resp. utskottsbetänkande som kommer att beaktas när en lag skall tas i praktiskt bruk. Låt mig också säga beträffande det lagförslag som föreligger och de undantag som aviseras att det hela ger en stark känsla av att man tar bort allt för att sedan ge det mesta åter. Det påminner om historien om den utlovade kostymen som ”bidde en tumme”. Så är det med förbudet mot körning på barmark i terräng med motorfordon — det bidde en tumme. Av ett totalt förbud mot all trafik kommer i realiteten antagligen att återstå förbud mot endast två å tre procent av trafiken. För min del vill jag understryka att jag inte vill medverka till att riksdagen överlåter sin grundlagsenliga suveränitet att stifta lag till vår allvisa socialdemokratiska minoritetsregering på det sätt som sker, om riksdagen antar det föreliggande förslaget till terrängkörningslag. Nu säger statsrådet Lundkvist att det är svårt att stifta lag. Ja, det är jag medveten om. Statsrådet Lundkvist kritiserar mig för att jag har mage att nu framlägga ett förslag. Vad har jag för andra möjligheter? Jag har lämnat en motion till utskottet, jag hoppades att man skulle beakta den. När man inte gjort det har jag ingen annan möjlighet än att utarbeta ett förslag som dock så nära som möjligt anknyter till ett redan remitterat lagförslag. Mitt förslag bör alltså vara ganska väl förankrat. Jag inser att mitt förslag har föga utsikt att vinna kammarens gehör, och jag vill därför redan nu säga att jag i så fall i en första omgång kommer att stödja det återremissyrkande som framställts. Om det yrkandet bifalles kommer väl även mitt förslag att bli föremål för en seriös behandling i utskottet.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist sade att han skulle förenkla mitt resonemang. Jag måste säga att det var en helt felaktig varubeteckning, för vad herr Lundkvist gjorde var att han förgrovade mitt resonemang, vilket är något helt annat. Han sade att moderata samlingspartiet påstod att alla markägare handlar under ansvar för naturen. Ja, det har jag sagt, men även vi är beredda att göra vissa inskränkningar, och där har vi ju naturvårdslagen. Men nu gäller det, herr statsråd, rätten att trafikera med fordon. Då vågar jag påstå att en markägare har precis samma ansvar och kompetens som exempelvis en tjänsteman i herr Lundkvists departement för att se till att man inte förstör markytan i onödan. Det vågar jag generellt påstå. Annars lider ju markägaren faktiskt ekonomisk skada. När det gäller att verkligen vårda marken vet jag från tidigare debatter att statsrådet Lundkvist har ett misstroende mot markägarna och menar att det är samhället som skall ha en förmyndarattityd. Men se på de markområden som samhället verkligen disponerar och har förfoganderätt över! Jag har ingen känsla av att det är mindre förslitning där, snarare tvärtom. Jag vill betona att nu diskuterar vi terrängkörningslag för motordrivet fordon, och då vågar jag säga — det har jag också tidigare framfört — att om vi får en precisering av allemansrätten, där det görs klart att det icke är tillåtet att färdas på annans mark med motorfordon utan markägarens tillstånd, klarar man det här problemet i dess helhet och behöver inte ha en krånglig lagstiftning. Herr Lundkvist säger att han skall ge ut information och att människorna kommer att känna till de här bestämmelserna när lagen träder i kraft. Lagen träder i kraft, om den nu antas av riksdagen, den 1 januari 1976, dvs. om drygt två veckor. Hur tänker departementet se till att informationen kommer ut? Kommer man att skicka ut information i masskorsband till alla hushåll, eller hur tänker man göra? Det vore intressant att få ett klart besked på den punkten.

Herr talman! Statsrådet sade att i lagen har gjorts undantag för jordoch skogsbruk. Jag kan inte finna något sådant undantag. Det talas om undantag för yrkesutövning, men det är inte preciserat. Här finns en skillnad gentemot naturvårdslagen, där det uttryckligen föreskrivs undantag för jordbrukets, skogsbrukets och fiskets behov. Fisket har bestämt helt kommit bort i denna lagstiftning och även i förarbetena. Denna lag, som alltså som herr Krönmark sade träder i kraft om 14 dagar, kryper medborgarna in på skinnet. Det gäller alla de medborgare som har motorfordon, om de råkar komma i närheten av terrängen. Föreskrifterna till lagen finns emellertid inte färdiga — endast ett allmänt förbud. Statsrådet tror väl inte att länsstyrelserna före den 1 januari 1976 skall hinna fastställa sina gränser för ingripande och få dessa delgivna allmänheten? Är det, herr talman, ett sätt att stifta lag att så viktiga lagar inte finns tillgängliga för allmänheten, inte finns i tryck och inte är utgivna under sådana förhållanden att det finns ens elementära förutsättningar för medborgarna att följa lagstiftningen den dag den träder i kraft? Även den oskyldigaste medborgare riskerar böter.

Herr talman! Såsom riksdagens ledamöter vet kan man inte ge ut en kungörelse förrän riksdagen har beslutat om lagen.

Jag skall svara på de frågor som herr Torwald ställde. Han frågade mig först om länsstyrelsen behöver höra en markägare för att kunna bevilja dispens för ett tävlingsarrangemang. Markägarens medgivande måste alltid inhämtas, så svaret är ja på den frågan. Vidare frågade han om man i lagen kan reglera ersättningen för de markskador som kan uppstå, om ett sådant arrangemang kommer till stånd. När markägaren lämnar sitt medgivande ligger av naturliga skäl däri en överenskommelse mellan markägaren och den som begär tillstånd om hur man skall reglera de skador som kan komma att uppstå. Även i fortsättningen kommer det att vara möjligt att arrangera orien teringstävlingar. Jag skulle naturligtvis på punkt efter punkt kunna läsa upp hela den kungörelse som är tänkt. Jag skall nöja mig med att täcka in vad herr Torwald har frågat om.

På den punkten vill jag svara herr Jonsson i Alingsås, som jag tycker var rätt oförsynt i sitt inlägg. Han säger att det står i propositionen att man skall ha ett generellt förbud mot att anordna motortävlingar eller köra med motorcykel i terräng. I propositionen har jag särskilt slagit fast att vi betraktar den verksamhet som motororganisationerna bedriver bland ungdomar som värdefull och att den naturligtvis skall kunna förekomma även i fortsättningen. Det kommer att stå i tillämpningsföreskrifterna att det skall finnas möjlighet för sådan verksamhet att fortsätta i ordnade former på det sätt som skett hitintills. Jag har förstått när jag diskuterat med motororganisationerna att ordnade former är man angelägen om att ha. Också motorungdomen är rädd om naturen, det har jag upplevt. Sedan frågade herr Jonsson mig om det blir möjligt för motororganisationerna — eller kanske det var kommunerna han avsåg — att få statsbidrag till övningsbanor. Jag kan naturligtvis inte stå här och dela ut statsbidrag inom ramen för diskussionen om den här propositionen, men jag vill redovisa att det finns ett anslag i statsbudgeten som gör det möjligt att söka bidrag hos naturvårdsverket för anläggningar som har med fritidsverksamhet att göra. Herr Nilsson i Tvärålund frågade mig om det skulle bli något samråd med kommuner och länsstyrelser när man gör avgränsningarna. Ja, det är ju självklart. Över huvud taget när man diskuterar inom ramen för den fysiska riksplaneringen hur vi skall närmare bestämma områden där man måste vara särskilt hänsynsfull är det ju efter samråd med kommuner och länsstyrelser som besluten fattas. Jag vill också understryka att stor hänsyn skall tas till ortsbefolkningens intresse.

Herr talman! Jag vill först rikta ett tack till jordbruksministern för de svar han har givit. Jag tyckte att de var raka och klara. På en enda punkt är jag kanske litet tveksam, men jag tror att jag kan tolka svaret rätt. Det är tydligen så att länsstyrelsen inte skall kunna ge tillstånd mot markägarens önskan. Jordbruksministern nickar, och jag tror att det är viktigt att det fastslås här. Ersättningarna förstår jag att man kan reglera i samband med att kontakt tas med markägaren. Då är också den frågan klar, vilket är värdefullt. Det har nämligen inte framgått av utskottsbetänkandet. När det gäller orienteringstävlingar är svaret litet vagare. I kungörelsen talas om tävlingsområde. Då är det alltså fråga om parkering, att kontroller skall köras ut i förväg, att man kanske måste åka ut veckor i förväg för att titta på olika platser. Skall allt det inrangeras inom tävlingsområdet, då begriper jag inte riktigt hur någon polis skall kunna övervaka förbudet. Men det blir polisens och andras sak. Jag vill bara konstatera att av det generella förbudet mot motorfordonstrafik i terräng bidde det en tumme, om ens det. Det blir ingenting kvar när regeringen fått göra alla undantagen. Till sist: Jag inser att jag har föga utsikt att vinna gehör för mitt förslag till annan utformning av den aktuella lagen. Vissa underhandsuttalanden från bl.a. utskottsordföranden ger mig dock förhoppningar om att jordbruksutskottet under vårsessionen tar upp frågan till förnyad handläggning. Jag hoppas att riksdagen därvid återtar sin grundlagsenliga rätt, för att inte säga skyldighet, att genom lagstiftning och tillkännagivanden mera stringent reglera körning i terräng med olika motordrivna fordon. Ytterligare argumentering från min sida just nu tror jag inte befrämjar den utvecklingen, varför debatten härmed är avslutad för min del.
Herr talman! Nu läste herr statsrådet ur ett förslag till kungörelse. Kunde inte utskottet ha fått del av detta förslag? Det finns ingenting som hindrar statsrådet att, innan lagen är behandlad i utskottet, ge utskottet en exakt formulering av kungörelsens innehåll. Då först hade utskottet och riksdagen fått tillfälle att göra den avvägning mellan vad som skall stå i lag och kungörelse och vad som skall rymmas under verkställighetsföreskrifter och icke-verkställighetsföreskrifter — en avvägning som åligger utskott och riksdag. Nu får vi uppleva att enskilda riksdagsmän — jag hör själv till dem — frågar statsrådet och få svar på oklara punkter i lagen. Är det tillfredsställande? Är det tillfredsställande för medborgarna som skall lyda lagen? Vi får dock inte glömma att det i sista hand är riksdagen som fr.o.m. den nya grundlagens ikraftträdande har ansvaret för all normgivning i vårt land.
Herr talman! Jag vill med hänsyn till herr Hernelius sista inlägg på nytt hänvisa till den speciella motiveringen i propositionen som innehåller en ganska utförlig uppräkning av alla undantagen. Men jag får väl fatta herr Hernelius så, att han menar att i fortsättningen skall alla kungörelser in i minsta detalj i förväg vara preciserade för utskottet. Vi har ju ändå den ordningen att utskottet först skall godta, förkasta eller ändra i regeringens förslag. Sedan skall regeringen på den tid som står till dess förfogande efter det utskottet tagit ställning utfärda kungörelserna. Till herr Torwald vill jag säga att det bidde nog inte bara en tumme trots allt. Vad vi uppnår med denna lagstiftning är att vi skyddar den helt övervägande delen av vår natur från sådan åverkan som ett oriktigt hanterande av terrängkörning med motorfordon skulle kunna åstadkomma. Vad är det som vi är särskilt rädda för? Jo, det är att vi skall få den utveckling som flera talare här har påpekat risken för. Vi kan när det gäller denna typ av motorfordon få bevittna att det på marknaden kommer att tillhandahållas — om jag får uttrycka mig så — en rad nya leksaker. Vi har sett exempel på sådana fordon i Canada och i Amerika - som, om de skulle börja brukas för ”nöjeskörning”, skulle kunna bli till allvarlig skada för det naturskydd som vi vill upprätthålla. Det var bl.a. med de motiveringarna som oppositionen förra gången vi diskuterade denna fråga var utomordentligt angelägen att få prövat huruvida man inte skulle ha detta generella förbud som herr Hernelius i dag har kritiserat och sagt att det borde vara ett mera detaljerat förfarande i lagstiftningen. Det föreslås nu detta generella förbud, och jag tror att det är klokt av riksdagen att fatta beslut i linje med propositionen för att motverka en utveckling på motorfordonssidan, som annars kanske skulle få oss att om några år fråga oss vad det var vi försummade i de här sammanhangen.

Herr talman! Den uppmärksamhet som riktats på förslaget till ny terrängkörningslag och den oro och de farhågor som uttalats i samband med behandlingen av förslaget tror jag kommer att vara till nytta och värde för hanteringen av lagen i framtiden. Jag anser det också fullt tillfredsställande att statsrådet inte i förväg presenterar en färdig tilllämpningskungörelse. Eftersom jag har stort förtroende för andan i den här propositionen vågar jag vara så optimistisk att jag tror att motioner, inlägg i debatten och reservationer kommer att på ett positivt sätt påverka den slutliga utformningen av tillämpningskungörelsen. Men en del farhågor präglas nog av en viss överdrift. Eftersom det tidigare har sagts här att formuleringarna i utskottsbetänkandet har betydelse för lagens hantering i framtiden vill jag peka på en formulering på s.9 i betänkandet. Jag tar mig friheten att citera den: ”När det gäller verkningarna av ett sådant generellt förbud vill utskottet med anledning av de farhågor som framförts särskilt i motionen 77 hänvisa till att i propositionen förutskickats tillämpningsföreskrifter, varvid en mångfald olika situationer anges som bör undantas de —-—-=-. Bl.a. nämns i detta sammanhang körning i skogsbruket och jordbruket, på tomt, på enskild utfartsväg och på annan körväg i terrängen. Det framhålls vidare att även andra undantag kan behöva göras.

Det har ställts en del frågor under debatten som jag kort vill kommentera. Herr Torwald frågade om utskottets ledamöter är vana motorcykelförare, särskilt när det gäller terräng. Jag tror att en hel del av oss känner till hur det är att åka motorcykel. Men vi har ändå i huvudsak förlitat oss på den expertis som vi har haft till förfogande i utskottet. Vi har haft mycket omfattande föredragningar, där motorsportsförbunden har varit representerade. En liten detalj: Chefen för arméns mc-utbildning har helt motsatt uppfattning mot herr Torwald när det gäller behovet av att köra i terräng. Han anser att man behöver köra en hel del i terräng i samband med tävlingar och övningar. Jag betraktar inte det som något väsentligt i sammanhanget, men jag ville med detta exemplifiera att vi verkligen har hört oss för hos expertis. Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag vill göra någon bedömning av kommunernas möjlighet i framtiden att påverka dessa frågor.

Vad sedan gäller själva beslutsprocessen hyser jag mycket stor respekt för herr Hernelius ambition att vårda grundlagen och att även i detta sammanhang föra in grundlagsresonemang.

Det skulle vara mycket svårt att i ett fall som detta utarbeta en preciserad lag, som inte har karaktären av ramlagstiftning. Vi har ju erfarenhet av liknande lösningar i rätt många fall, inte minst i miljöskyddssammanhang när det gällt exempelvis bekämpningsmedelslagstiftning, där först ett generellt förbud införts och därefter ställning tagits till undantagen. Jag tror att man når ett bättre praktiskt resultat med den tekniken. I vad gäller remissbehandlingen vill jag säga att denna inte av otill fredsställda motionärer bör utnyttjas som ett instrument för att förändra ett ärendes behandling i kammaren. Jag tror att man i det avseendet bör visa restriktivitet. Jag vill på utskottsmajoritetens vägnar säga att vi under utskottsbehandlingen inte fann tillräckligt starka skäl för den föreslagna lagrådsremissen. Vi finner inte heller tillräckligt starka skäl för att tillgripa den behandlingsprocess som herr Hernelius föreslagit. Därför bör yrkandet om återremiss tillbakavisas av riksdagen.

Den åsikten hävdar jag vidare, att riksdagen på detta sätt avhänder sig sina befogenheter till den grad att den antar en allmänt hållen förbudsbestämmelse men icke får tillfälle att yttra sig om eller ta del av i sitt sammanhang undantag som är ytterligt relevanta för hela lagstiftningen. Det kan inte vara riktigt. Sedan vill jag bara till herr Larsson i Borrby, jordbruksutskottets ordförande, säga att hans förhoppning om att statsrådet skall ta hänsyn till debatten vid utformandet av kungörelsen väl är litet för optimistisk. Om statsrådet gör det, måste det ju förkorta tiden för delgivningen till medborgarna, och det kan väl inte herr Larsson eller statsrådet vilja. Då blir det ju motsvarande mindre utrymme för information, även om det i och för sig är välkommet med ett sådant hänsynstagande. Jag vill sluta med att säga att överheten, dvs. i detta sammanhang regering och riksdag, ställer anspråk på medborgarna att de skall följa lagen. Då har också medborgarna rätt att ställa anspråk på överheten — på regering och riksdag — att ge dem en faktisk möjlighet att följa lagar och kungörelser. Men den faktiska möjligheten kommer icke att finnas i detta fall när lagen träder i kraft! Det är att märka, herr talman, att enligt den föreslagna lagen kriminaliseras även överträdelser som sker av oaktsamhet!

Herr talman! Med hänsyn till kommande helg skall jag inte trötta kammaren med att ta upp en ytterligare debatt om grundlagens bokstäver, andemening och förarbeten.

Herr talman! Jag har tidigare riktat kritik mot att riksdagen har haft knappt om tid att behandla den här propositionen. Den kritiken står fast. När det gäller redovisning av förslag till tillämpningsbestämmelser kan vi av den förda debatten konstatera att det hade varit av värde, om till propositionen hade fogats ett förslag till kungörelse, eftersom den föreslagna lagstiftningen har karaktären av ramlagstiftning. Debatten ger mig inte anledning att ändra de ståndpunkter jag tidigare har redovisat. Det under överläggningen framförda återremissyrkandet kan jag inte stödja. Jag anser inte att det finns sakskäl för det. Jag noterar med tillfredsställelse de bindande redovisningar som jordbruksministern har lämnat beträffande tillämpningsförfattningar och information i samband med lagens ikraftträdande. Om reservationen 1, som jag har yrkat bifall till, avslås av riksdagen, avser jag att stödja reservationen 3, som i ett hänseende i någon mån tillgodoser den princip som uttrycks i reservationen 1. Att moderaterna i den här frågan i vissa avseenden ställer sig på markägarnas sida är ingen överraskning. Däremot är det intressant att herr Torwald har markerat sympati för ett ökat markägarinflytande gentemot de allemansrättsliga och rekreationsoch miljöaspekterna. Det är att notera att en centerpartist vid konflikten mellan de här två intressena har ställt sig på markägarsidan. Herr talman! Herr Hernelius påstod att efter årsskiftet skulle körning på is bli förbjuden. Jag kan inte avstå från att säga att jag tror att herr Hernelius där är ute på hal is. Även om jag är vaksam tar jag risken att plumsa i. Is är icke barmark enligt förarbetet till den här lagstiftningen, och det är körning på barmark som innefattas i det generella förbudet. Om man läser propositionen, finner man att där jämställs is med snötäckt mark. Det är alldelses uppenbart att man måste gå igenom förarbetena ordenligt för att kunna se tillämpningen av de komplicerade lagar vi rör oss med i dagens samhälle.
Herr talman! På s. 8 i utskottets betänkande står att med terräng avses även is — därav min tolkning. Om den är riktig eller felaktig vet jag inte, för jag har inte läst kungörelsen.
Herr talman! Det som är intressant är att med terräng avses dels barmark, dels snötäckt mark. Om is ingår i begreppet terräng, hör även snötäckt mark dit. De två begrepp vi har att göra med här är å ena sidan barmark, å andra sidan snötäckt mark. Enligt propositionen inräknas isen i den snötäckta marken.
Herr talman! Här framgår att det är skillnad på informationen till olika ledamöter av kammaren beträffande denna lag, som träder i kraft den I januari. Är detta tillfredsställande?

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga föranledde mig att begära ordet när han talade om motsatsställning mellan markägarintressen och andra intressen. Jag är ingen markägare och har ingenting att säga från den sidan. Men om man lever i en bygd där man vill vårda naturen — och det intresset bör vi samtliga ha — kan man märka vilka sår vi har fått i vår natur genom moderna mekaniska hjälpmedel. Det är fråga om skoterframfart i fjäll, vad användande av skotrar och andra maskiner åstadkommit i myrar osv. Det är mycket svårläkta sår. Den som är naturintresserad och naturvårdsintresserad är självfallet bekymrad över alla sådana ingrepp. Det bör, herr Norrby, inte vara några motsättningar härvidlag, och jag tror att det inte heller finns några sådana motsättningar. Vi har alla ett gemensamt intresse av att värna och vårda vår natur. Jag tycker att det var ganska onödigt av herr Norrby att kasta ut ett sådant här påstående — att man skulle värna det ena eller det andra intresset. Vad vi vill värna är naturen och naturintresset över huvud

Herr talman! Det ärende som riksdagen nu skall behandla, beskattningsreglerna för pensionsförsäkringar, är väl en av de mest omdiskuterade frågorna under det senaste året. Livförsäkringssakkunnigas utredning och dess presskommuniké den 20 januari i år har utgjort bakgrunden till denna debatt. Propositionen innehåller betydande förändringar av nu gällande bestämmelser. Åsikterna om den framtida utformningen är delade, därom vittnar bl.a. den mängd motioner som har väckts i anledning av propositionen samt det stora antal skrivelser och uppvaktningar från sammanslutningar, organisationer och enskilda som vi utskottsledamöter har fått mottaga. När vi i utskottet fått propositionen och motionerna föredragna syntes utsikterna till en gemensam ståndpunkt som i det närmaste obefintliga. Men efter överläggning i utskottet, efter ajournering och nya överläggningar träffades en kompromiss mellan socialdemokraterna och centern, en kompromiss som nu utgör grunden till utskottsbetänkandet, till vilket även folkpartiet i stor utsträckning anslutit sig. Kompromisser möts inte alltid med enbart sympatier, men i denna fråga där så många detaljer skall avgöras skulle ett beslut genom lottning te sig mycket olyckligt. Det är därför som vi från centern ser med tillfredsställelse att det varit möjligt att, som här skett, verkligen ta hänsyn till varandras ståndpunkt när utskottets betänkande utformats. Jämvikten i riksdagen har både positiva och negativa sidor. Inget parti eller gruppering har någon klar majoritet, och vill man undvika att lotten skall fälla avgörandet måste partiernas ståndpunkter verkligen prövas mot varandra i utskottsarbetet. Så har också skett, och jag skall nu i all korthet redogöra för de resultat som vi efter överläggningar kom fram till. I propositionen föreslås att avdragsrätten för pensionsförsäkringar skall stå i ett visst förhållande till inkomsten. Avdragsrätten skall vara 10 96 av inkomsten för den som har planpension och 30 96 för företagare och jordbrukare och efter dispens också för andra som inte har sin pension i nivå med planpension. Från centern hade vi i motion 153 yrkat på att ett grundbelopp skulle fastställas, till vilken nivå rätt till avdrag alltid skulle föreligga, därest A-inkomsten uppgår till motsvarande belopp. Som fritt grundbelopp föreslogs ett resp. två basbelopp. Kompromissen, som nu också är utskottets förslag, innebär att det fria bottenbeloppet fastställs till 7 000 kr. och att detta belopp för den som har inkomster av rörelse eller jordbruk ökas med 30 "> av denna inkomst upp till 23 000 kr. I praktiken innebär detta att premier på upp till 7 000 resp. 14 000 kr. är avdragsgilla. Detta gäller i de allra flesta fall. Vidare har uttalats att därest penningvärdeförändringen ger anledning därtill bör omprövning av beloppsgränserna ske. I uppgörelsen ingick också att för alla pensionsförsäkringar, tecknade senast den 20 januari 1975, skall avdrag för premie på upp till 25 000 kr. alltid få göras, givetvis under förutsättning att A-inkomsten uppgår till motsvarande belopp. Uppgår försäkringspremien till högre belopp och skulle de generella reglerna medge högre avdrag tillämpas givetvis dessa. Genom införandet av dessa regler om vissa bottenbelopp som gör försäkringspremien avdragsgill utan annan jämförelse med inkomsten än att det finns motsvarande A-inkomst, har betydande förbättringar åstadkommits. BI. a. har man i de allra flesta fall kommit bort från den årliga kontrollen och konflikten mellan avdragsrätt och inkomst. Vidare Nr 46 har mindre och medelstora inkomsttagare fått ökade möjligheter att skapa Lördagen den trygghet genom att som komplement kunna teckna en pensionsförsäk 13 december 1975 ring, och för dem som har pensionsförsäkringar tecknade senast den 200 januari 1975 har regeln om avdrag upp till 25 000 kr. medfört att dessa — Beskattningsreglerförsäkringar i de allra flesta fall kan behållas oförändrade. na för pensionsför I enlighet med motion från centern och folkpartiet föreslås att avdrag — säkringar, m. m för försäkringspremier som inte kunnat utnyttjas under året får uppskjutas till nästföljande år. För inkomsttagare som inte har pensionsrätt i anställningen eller i huvudsak saknar sådan föreslås att de via dispens skall kunna få en avdragsrätt liknande den som tidigare nämnts för dem som har inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En annan fråga som berörts är den att lagtexten i propositionen delvis motsäger vad föredragande statsrådet anfört beträffande de regler för dispens som föreslås för den som upphört med rörelse eller jordbruk och då vill teckna en pensionsförsäkring. Nu föreslås att, därest inkomsten av försäljningen är relativt låg och vederbörande inte har ett betryggande pensionsskydd, avsevärt mer än hälften av den skattepliktiga inkomsten i anledning av försäljningen skall kunna tas i anspråk för försäkringspremier. Vidare har kraven i centermotionen om rätt att teckna försäkring om efterlevandepension för handikappat barn och om ett förtydligande av vad som i propositionen avses med make och sammanboende tillgodosetts. I propositionen har det föredragande statsrådet uttalat sin tillfredsställelse över att försäkringsbolagen vid nyteckning av pensionsförsäkringar efter den 20 januari i år lojalt följt det meddelande som livförsäkringssakkunniga då lämnade i en presskommuniké. Som framhålls i motionen från centern borde också propositionen följa de regler som framlades i nämnda kommuniké. Så har inte skett beträffande en punkt — för jordbrukare och rörelseidkare över 50 år är skillnaden ganska betydande. Kravet i ovannämnda motion har tillmötesgåtts så till vida att utskottet tillstyrker syftet med motionen och föreslår att frågan i det enskilda fallet skall lösas via dispens av riksskatteverket. Kompromissen innebär också att pensionsförsäkringar av typ försörjningsränta föreslås bibehållas. Dock begränsas förmånstagargruppen till maka och barn. Bibehållandet av denna typ av pensionsförsäkringar skapar därmed förutsättningar för ett pensionsskydd för barn över 20 år och utgör därtill en god stimulans till ett försäkringssparande. Även på andra punkter har utskottet genom sin skrivning försökt göra övergången till de nya reglerna så smidig som möjligt. Jag skall inte vidare gå in på detta. Jag har här endast velat lämna en kort redogörelse för de ändringar i propositionen som genom kompromissen mellan centern och socialdemokraterna har varit möjliga att genomföra och som nu utgör grunden för centerns ställningstagande i denna fråga. Genom de vidtagna förändringarna kommer sannolikt en mycket stor 57 del av försäkringstagarna inte att beröras av de ändrade bestämmelserna. Genom de fria bottenbeloppen finns relativt goda utrymmen för en kompletteringspension, och genom särbestämmelsen får befintliga försäkringar en avdragsrätt upp till 25 000 kr. utan andra begränsningar än att A-inkomsten skall uppgå till motsvarande belopp. Detta gör att också en övervägande del av dessa försäkringar kan bestå oförändrade. Vidare innebär bibehållandet av försäkringar av typ försörjningsränta alternativa möjligheter att åstadkomma ökad trygghet på ålderns dag och för efterlevande. Vår målsättning har varit och är att inom rimliga gränser ge frihet åt den enskilde att själv avgöra hur han eller hon vill bidra till tryggheten på ålderns dag. Genom den kompromiss som träffats och med den utformning som utskottsbetänkandet nu fått tillgodoses i rätt stor utsträckning denna målsättning. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 20.

Herr talman! Pensionsförsäkringssystem på frivillig bas har under lång tid spelat en stor roll i vårt samhälle. Många sådana försäkringar har kommit att utgöra en säker grundförsörjning för maka och barn när familjefadern gått bort. Detta system har också verksamt bidragit till att skapa trygghet på ålderdomen. Även efter ATP-systemets införande har intresset för påbyggnad och komplettering varit stort. Den frivilliga pensionen har tillfredsställt de olika behov som vi människor har, inte minst därför att vi är så olika. Utredningens försök att med sitt förslag bygga upp en likformighet mellan enskilda försäkringar och tjänstepensioner har finansministern efter remisskritiken inte kunnat fullfölja, och det tycker jag är bra. Det torde knappast finnas någon utredning som har utsatts för så bister kritik från remissinstanser som denna. Ett förkrossande stort antal har förklarat att förslaget inte kan läggas till grund för lagstiftning. Därför är det förslag som finansministern stannat för på betydande avsnitt något annat, även om jag har anledning att rikta kritik också mot det. Pensionsförsäkringarna bygger på principen att premierna är avdragsgilla, medan däremot förmånerna är beskattningsbara. Dock förekommer inte någon dubbelbeskattning. De avdrag som sålunda gjorts har inneburit en uppskjuten beskattning. Den ständigt fortgående inflationen och skärpningen av progressiviteten har dock medfört att det nog i allmänhet varit en dålig affär att placera pengar i pensionsförsäkringar, om, man bortser från trygghetsmomentet. Det hela har fungerat bra, och genom att försäkringarna inneburit ett mycket stort sparande har de från samhällsekonomisk synpunkt varit till stor nytta. Staten har också haft en effektiv kontroll över de pengar som förvaltats av försäkringsbolagen. Utredningen har inte gjort någon beräkning av det sparandebortfall som kommer att uppstå genom de föreslagna begränsningsreglerna. Försäkringsbolagen har under årens lopp betjänat såväl näringsliv och kommuner som staten med kapital, varför verkningarna av ett sådant bortfall kan komma att bli allvarliga. Tyvärr har pensionsförsäkringarna i vissa fall använts på ett sätt som inte var meningen, varför enighet nåtts om att viss begränsning i avdragsrätten bör införas. Men om sättet att göra detta är vi inte helt överens. Behandlingen av denna proposition kan inte anses tillfredsställande. Sålunda kom propositionen till kammaren först den 19 november och motionstiden utgick torsdagen den 4 december. Behandlingen i utskottet kunde därför inte påbörjas förrän fredagen den 5 december, då man avsåg att föredragning och beslut skulle komma samma dag. Emellertid sammanträdde utskottet till de mera formella besluten under lördagens förmiddag. Utskottsbetänkandet förelåg på tisdagens morgon för omedelbar justering och reservationsdag var onsdagen. Det är klart att detta är ett för stort ärende att behandla på så kort tid. Vi rör oss här med en lagstiftning som måste vara mycket noggrant utformad, då medborgarna måste kunna lita på bestämmelserna, enär ingående av ett avtal om pensionsförsäkring omspänner en så lång tidrymd att verkningarna blir avsevärda för den enskilde. Därför är det synnerligen olyckligt om det snart måste göras ändringar i bestämmelserna. Att nu i hast genomföra en lagstiftning som innehåller betydande principiella avvikelser från vad som tidigare gällt och som medför komplikationer för såväl arbetsgivare som anställda och för enskilda försäkringstagare finner jag förkastligt. Det kan inte heller vara lämpligt att vid sena kvällsöverläggningar försöka kompromissa och mer eller mindre på en slump genomföra bestämmelser som för den enskilde medborgaren har allvarliga verkningar, kanske för hela livet. & Mot bakgrund av dessa förhållanden har vi i en motion krävt att ärendet skall skjutas över till vårriksdagen, så att utskottet kunde ha fått tid att på ett noggrant sätt gripa in i denna mycket svåra materia. Av formella skäl lär det nu inte gå att fatta ett sådant beslut som inrymmes i vår reservation 1. Även om vår motion gjort sin tjänst genom att den har pressat socialdemokraterna till eftergifter och fått dem att gå med på ändringar i vissa avseenden, så anser jag att det med hänsyn till vad jag sagt tidigare är förkastligt med dessa under tidsnöd fattade kompromisser, där det inte går att fullt överblicka vilka verkningarna blir. Utskottsmajoriteten tror inte heller på sitt eget arbete, då man säger att man utgår från att en översyn av reglerna kommer till stånd omedelbart. Det är ju synnerligen anmärkningsvärt att man redan vid beslutet finner att en ny utredning bör komma till stånd. Det är verkligen att väl vårdslöst handskas med ett för många människor vitalt problem, vilket deras pensioneringsfråga onekligen alltid utgör. De speciella förhållanden på personförsäkringsområdet som karakte riseras av långa, oftast flera decennier omfattande avtalstider nödvändiggör en kontinuitet i de regler som rör avtalet och dess ekonomi. Hit hör inte endast de försäkringstekniska av offentlig myndighet stadfästa grunderna för försäkringsverksamheten utan också i lika hög grad reglerna för försäkringarnas beskattning. Det egendomliga har emellertid nu inträffat att en statlig kommitté den 20 januari 1975 framlade ett förslag i en kort presskommuniké, vari man meddelat vilka begränsningar i rätten till avdrag för pensionsförsäkringar som man i ett kommande betänkande ämnade föreslå. Avsikten var att medborgarna skulle rätta sig efter detta meddelande samt att försäkringsbolagen skulle arbeta efter dessa förutsättningar i fortsättningen. Vi har alltså fått uppleva att en kort presskommuniké på detta sätt kommit att i realiteten bli svensk lag under nästan ett helt år, utan att riksdagen fattat något beslut härom, vilket det är meningen att vi skall göra i dag. Vi ser här ett allvarligt exempel på hur en minoritetsregering utnyttjar sin makt via utredningsväsendet. Under remisstiden har det också väckt oro och indignation hos massor av remissinstanser. Bland dem som är starkt kritiska mot retroaktiviteten återfinns LO och Folksam. Riksdagen har nu tillfälle att genom att ta avstånd från förslaget om en så långtgående retroaktivitet slå vakt om en rättsprincip, som ansetts omistlig i ett västerländskt rättssamhälle. Jag skall nu i all korthet kommentera de olika reservationer som fru Troedsson och jag har avlämnat till betänkandet. Beträffande tjänstepensioneringen kommer fru Troedsson att närmare redogöra för det avsnittet. Det är förvånansvärt att utskottsmajoriteten nu är beredd att ställa sig bakom en lagstiftning som innebär att sedan årtionden tillbaka gällande pensionsavtal inte bara för smågrupper utan för personal i stora affärsorganisationer, t.ex. KF och Lantbruksförbundet, inte kommer att omfattas av avdragsreglerna därför att huvudorganisation inte står bakom pensionsplanen. Den frivilliga pensionsförsäkringen är ju till för att de speciella förhållanden som gäller för den enskilda människan skall kunna tillgodoses. Det blir därför av särskilt stort intresse att systemet ger möjlighet till den trygghet som vederbörande önskar. Det viktigaste blir då vilka personer som vederbörande vill skydda i händelse han eller hon går bort. Här har vi problemet om vem som skall skyddas med efterlevandepension. Det blir enligt vårt sätt att se de som står vederbörande närmast. Maka och barn är då självklara. Härom råder det också enighet. Men vi reservanter anser att även andra bör få finnas med inom försäkringens ram, nämligen föräldrar, syskon eller annan som varit beroende av vederbörandes försörjning. Det är ett rimligt krav, tycker vi, och det anser nog de flesta människor. I reservationen 3 tar vi upp problemet om avdragets storlek. Med hänsyn till att pensionsförsäkringar är dyra bör det finnas någon marginal, så att även den som har starkt varierande inkomster kan utnyttja rätten att pensionera sig. Av praktiska skäl bör en minimigräns finnas, och den bör, som många remissinstanser anser, utgöras av vissa basbelopp. Vi anser att den som har inkomst av tjänst bör ha rätt till avdrag för minst två basbelopp, och den som har inkomst av rörelse och saknar tjänstepension bör få dra av minst fyra basbelopp. När dessa avdrag får göras endast från A-inkomst, medför det en så egendomlig konsekvens att den som är helt sysselsatt med att förvalta egna hyresfastigheter, alltså den stora grupp som uteslutande är fastighetsägare, inte får någon möjlighet att pensionera sig. Inga avdrag får ju göras från B-inkomst, vilket inkomst av fastighet är. Dessutom har vederbörande även utestängts från ATP. Det är att observera att det gäller människor i relativt blygsamma förhållanden, då de större fastighetsägarna i allmänhet har ett fastighetsbolag. Vi kräver därför i reservationen också att regeringen till vårriksdagen framlägger ett förslag som rättar till denna oriktighet. De företagare som inte har möjlighet att under uppbyggnadstiden göra inbetalningar till pensionsförsäkring, då de satsar allt för att ytterligare utbygga och öka sin rörelse, bör rimligen liksom andra ha rätt att sörja för sin pensionering, när möjligheter härtill föreligger, även om vårt förslag om de fyra basbeloppen ger ytterligare avdragsrätt när företaget t.ex. byter ledare. Även om dispenser inte är en bra lösning, kan de användas i speciella fall. När det är fråga om försäljning eller nedläggelse av ett företag har finansministern insett att det bör tillåtas större avdrag och då gått med på att realisationsvinst kan få användas för detta ändamål intill hälften av realisationsvinsten, dock högst med sex basbelopp under en tioårsperiod. Utskottet har visserligen något mjukat upp denna skrivning genom att säga att när det rör sig om mindre belopp bör en generösare linje väljas. Vi anser emellertid att det bör vara rätt att ta hela realisationsvinsten i anspråk, om detta erfordras för att bygga upp en pension som svarar mot jämförbara gruppers pensionsrätt. Utredningens uttalande att även företagare från början bör tänka på sin pensionering skulle allvarligt hämma småföretagens utveckling, då det är av stor vikt att företagaren använder dessa pengar som riskkapital. Många medelstora och stora företag skulle säkerligen inte ha funnits i dag, om företagarna i allmänhet hade tänkt på sin egen säkerhet framför företagets utveckling. Tidigare har det funnits en dispensregel att avdrag kunnat medges för premier i utländskt bolag. Den försvinner nu. Vi har emellertid ansett att den bör finnas kvar. Motivet är att det stora internationella utbytet kräver att en person som t.ex. under en kortare tid är sysselsatt här i landet skall kunna upprätthålla sin pensionsförsäkring i hemlandet. Det råder inget tvivel om att avdraget för pensionsförsäkringen har utgjort ett inkomstutjämnande instrument i vår skattelagstiftning. Man har också ansett att det så skulle vara, då våra krav på en allmän resultatutjämning över olika år tillbakavisats med bl.a. de möjligheter som pensioneringssystemet medför. När nu den möjligheten betydligt för minskas, bör ett system för resultatutjämning med det snaraste tillskapas, vilket vi föreslår i reservationen 11. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 12.

Herr talman! I inledningen till motionen 1975/76:157 av en grupp folkpartister med herr Mundebo som första namn understryks att pensionsförsäkringar är värdefulla både för att ge ökad ekonomisk trygghet och för att stimulera sparandet. Motionärerna noterar också med tillfredsställelse departementschefens uttalande att pensionsförsäkringsformens egentliga syfte är att ”underlätta uppbyggnaden av ett tillfredsställande pensionsskydd”. Mot denna bakgrund framhåller man i motionen att reglerna för pensionsförsäkringarna dock måste utformas så, att skatteflykt motverkas, och motionärerna förklarar sig därför beredda att medverka till skärpta villkor för pensionsförsäkringar. Propositionens beskattningsregler var emellertid enligt vår mening så snävt tilltagna att de i själva verket lade hinder i vägen för många att uppnå ett tillfredsställande pensionsskydd. Det var därför nödvändigt att i utskottsarbetet försöka åstadkomma vissa liberaliseringar i begränsningsreglerna utan att för den skull motverka ett av propositionens syften, nämligen att motverka skatteflykt. Den överenskommelse som nu föreligger i skatteutskottets betänkande 1975/76:20 stöds av en majoritet bestående av folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna. Endast på två punkter har jag ansett mig ha anledning till reservationer. Reservationen 4 om begränsning av premieavdragsrätten vid beskattningen är föranledd dels av att nästan alla så att säga tunga remissinstanser förordat ett basbeloppsanknutet avdrag, dels av att avdraget med utskottskompromissens lösning enligt vår mening blir för litet. Att basbeloppsanknutet avdrag torde vara att föredra synes uppenbart i ett läge med snabba penningvärdeförändringar, vilka givetvis medför att ett avdrag i krontal snabbt urholkas. Därtill kommer att basbeloppet i detta sammanhang är ett närmast idealiskt tal, då det till hela sin konstruktion just är uppbyggt för att fungera i pensionssammanhang. Som bekant utgör det underlag för såväl folkpensionen som ATP. Att vi stannat för ett avdrag vid enskild pensionsförsäkring av högst två basbelopp för alla med A-inkomst beror främst därpå, att vi anser att alla medborgare skall ha samma pensionsavdragsrätt. För oss ter det sig ojämlikt och obegripligt att man kan anse det rimligt att medge t.ex. en inkomsttagare med 80 000 kr. avdragsrätt upp till 8 000 kr., medan en med 160 000 kr. får dra av upp till 16 000 kr. Båda kan ha samma intresse av att på egen bekostnad pensionera sig tre år i förtid med samma pensionsnivå. Ojämlikheten i avdragsrätt kan försvåra en sådan lösning för den som endast får dra av 8 000 kr. Inte heller kan det anses vara större skatteflykt om 80 000-kronorspersonen betalar 16 000 kr. i årspremie än om 160 000-kronorspersonen gör det. Det kan åberopas ytterligare skäl för vårt val av två basbelopps avdragsrätt för alla med A-inkomst, men det anförda får räcka för att motivera yrkandet om bifall till reservationen 4. Reservationen 10 om ikraftträdandet av den nya lagen reagerar mot den retroaktivitet som följer av utskottsmajoritetens förslag. Folkpartiet har alltid hävdat principen att en lag inte skall få stiftas med tidigare ikraftträdande än datum för lagbeslutet. Om risk finns för hamstring eller för annat missbruk av äldre lagstiftning just under tiden före en ny lags ikraftträdande, kan riksdagsbeslutet och författningens utgivning samordnas till samma datum. Åtgärder i den riktningen har vidtagits tidigare, t.ex. vid skärpning av alkoholbeskattningen. Det hade varit helt möjligt att förbereda dagens beslut så, att ett ikraftträdande kunde ske i dag. Retroaktivitet i lagstiftningen föreligger då en åtgärd, som fullt lagenligt vidtogs t.ex. i våras, genom ett lagbeslut i dag plötsligt blir straffbar. En helt annan sak är det att — såsom föreslås i detta betänkande — besluta om en ändring i skattelagstiftningen, t.ex. beträffande avdragsrättens storlek vid 1977 års taxering. Visserligen kan då vissa äldre försäkringsavtal behöva ändras fr.o.m. inkomståret 1976, därför att de skattemässiga förutsättningarna för framtiden blir annorlunda, men sådan anpassning av äldre avtal till nya lagar innebär inte att lagstiftningen i sig själv är retroaktiv. För att undvika alltför stor ändringsfrekvens i beståndet av äldre försäkringar har dessutom ett belopp på 25 000 kr. medgivits såsom avdragbart. Det är en tanke som jag anslutit mig till i reservationen 10, med den skillnaden gentemot majoritetens uppfattning att 25 000 kr. blir enligt mitt yrkande avdragsgillt för alla försäkringar som tecknats före lagens ikraftträdande. Enligt majoritetens förslag skall ju denna gräns gälla retroaktivt från den 20 januari 1975. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 10. Beträffande tjänstepensionsproblemet slutligen föreslår utskottsmajoriteten, i vilken jag ingår, ”att riksdagen ——- i skrivelse till regeringen begär prövning av möjligheterna att tillgodose önskemålen om bibehållen avdragsrätt för pensionsåtaganden, som innebär mindre avvikelser från allmän pensionsplan”. För att förkorta debatten vill jag endast uttala förhoppningen att finansdepartementet skall ha vänligheten att läsa mitt särskilda yttrande vid betänkandet, s. 78. Jag framför där vissa tankar om möjliga förenklingar när det gäller tolkning av vad som hör till allmän pensionsplan och förordar att stort förtroende därvid visas de fackliga löntagarorganisationerna och deras resp. arbetsgivare.

Herr talman! För ett par dagar sedan sade jag här i kammaren att jag å utskottets vägnar med en viss vånda kunde tillstyrka en av regeringens propositioner. Det är med så mycket större tillfredsställelse som jag i dag kan säga att jag å utskottsmajoritetens vägnar hälsar den nu aktuella propositionen som ett mycket bra förslag. Vi tycker att det är bra därför att det kommer till rätta med ett svårt problem, där avvägningen mellan att uppmuntra till rimliga pensioner är den ena sidan och att förhindra skatteflykt är den andra sidan. Vi tror att det är löst på ett tillfredsställande sätt. Visserligen har utskottet på en del punkter ändrat på propositionens förslag. Men jag vågar ändå säga att huvuddragen i allt väsentligt tillstyrkts av utskottet. Man har tvättat bort några skönhetsfläckar, och ändringarna är f. ö. ett resultat av en kompromiss för att få ett så brett underlag som möjligt för denna viktiga lagstiftning, som berör en så stor del av svenska folket och som dessutom är så tekniskt komplicerad. I förhållande till nuläget innebär givetvis propositionens och utskottets förslag väsentliga inskränkningar, inskränkningar som varit helt nödvändiga med tanke på hur avdragen för pensionsförsäkringspremier använts under senare år. Det har i många fall i första hand inte varit fråga om att ordna en pensionering, utan en fråga om att undgå skatt på höga inkomster. I de flesta fall har det givetvis rört sig om uppskjuten skatt eller progressionsutjämning, men det har också förekommit upprörande fall där vederbörande, exempelvis genom utflyttning från landet, skaffat sig en varaktig skatteförmån. Samtidigt som jag säger detta, är jag angelägen att understrykå att det stora antalet medborgare här i landet inte avsatt större del av sin inkomst till pensioner än som motsvarar en rimlig pensionsnivå. Detta gäller då alla med normala tjänstepensioner, men också alla andra yrkesutövare som saknat denna förmån och därför genom privat pensionsförsäkring fått skaffa sig ett pensionsskydd samt därigenom tvingats schavottera i taxeringslängderna med ett högt allmänt avdrag. Jag tycker alltså att propositionen lyckats rätt väl i sin avvägning när den tillåtit alla en tjänstepensionsnivå som i dag är allmänt vedertagen mellan arbetsmarknadens parter och som samtidigt givit alla som saknar den pensionsnivån rätt att få avdrag för premier som på annat sätt ger motsvarande förmån. Det betyder alltså med något litet undantag ett så gott som absolut stopp för alla engångsinbetalningar. Jag hälsar också med tillfredsställelse propositionens löfte att överenskommelserna i de dubbelbeskattningsavtal som finns skall ändras så att till utlandet flyktande svenskar också får betala skatt här för pensioner, vilkas premier de fått avdrag för här. Den nu föreslagna lagstiftningen har fått en viss retroaktiv verkan. Utskottet delar propositionens ståndpunkt att detta inte kan undgås i ett läge, då nästan ett helt år annars har kunnat användas till att skaffa opåkallade skattefördelar. Retroaktivitetens verkningar har också mild rats avsevärt av att livförsäkringsskattekommittén den 20 januari det här året gick ut med ett meddelande, i vilket man talade om vilka begränsningsregler man tänkte föreslå. Det är från detta datum som begränsningsreglerna för avdragsrätten skall börja gälla. Propositionen har dock på någon punkt skärpt livförsäkringsskattekommitténs förslag. Utskottet har i denna kompromiss funnit det skäligt att ändra på propositionens förslag så att bästa möjliga samstämmighet uppnås med livförsäkringsskattekommitténs kommuniké. Detta är förklaringen till att utskottet beslutat föreslå en 10-procentig ökning av avdragsmöjligheten för den som i dag är över 50 år och saknar planpension. Utskottsmajoriteten kan dock inte sträcka sig så långt i fråga om avskaffandet av retroaktiviteten som herr Magnusson i Borås och fru Troedsson vill göra och som herr Magnusson här har pläderat för, nämligen att alla som tecknat försäkringar intill den 13 december skulle få dessa godkända. Enligt utskottets uppfattning skulle det vara en mycket stor orättvisa mot dem som lojalt följt livförsäkringsskattekommitténs kommuniké, om de nu plötsligt skulle upptäcka att de som inte gjort det får större förmåner. Jag är inte säker på att reservanterna har rätt när de påstår att det skulle vara få fall där man inte följt rekommendationerna, utan jag tror att det är en ansenlig mängd som preliminärt har tecknat försäkringar i avvaktan på dagens beslut. Skulle reservanterna till äventyrs ha rätt i att det bara rör sig om något enstaka fall, så är ju heller ingen större skada skedd för någon om utskottets förslag blir riksdagens beslut. Herr Hörbergs yrkande innebär ju en beloppsbegränsning, men f. ö. anser jag att samma argumentering är giltig som i herr Magnussons fall. Reservationen 1, som herr Magnusson av tekniska skäl inte yrkade bifall till, gäller uppskov med behandlingen av propositionen till ett senare tillfälle. Jag kan förstå herr Magnussons anmärkningar mot att utskottet tvingats arbeta under så hård tidspress som varit fallet. Jag tycker ändå att det är fel att använda så kraftiga ord som reservanterna har gjort, när man säger att det är en lagstiftningsprodukt som hafsats fram. Det tycker jag är att gå för långt. Dessutom anser jag att jag behöver rätta herr Magnusson något i fråga om tidsschemat. Utskottet behandlade propositionen långt innan motionstiden hade gått ut. Detsamma gäller alla skrivelser som hade inkommit före motionstidens utgång. Utskottet har uppvaktats av alla möjliga organisationer, det har varit en hearing för utskottsledamöterna, och dessutom förelåg enligt löfte utskottets betänkande i måndags kväll kl. 17 och inte i tisdags morse, som herr Magnusson sade. Visst finns det problem som inte är slutgiltigt lösta och som inte heller skulle ha blivit det under andra tidsförhållanden, då först erfarenheterna kan avgöra hur de skall lösas, och visst har många frågor blivit dispensfall. Men jag är övertygad om att de hade blivit det under andra tidsfaktorer också. Den produkt som överlämnats av utskottet är inte ett slarvigt arbete, utan ser ut på ett sätt som är vanligt när komplicerade ärenden avgörs. Herr Magnusson har heller aldrig försökt belysa vad som skulle hända vid ett uppskov. Det är på sin plats att tala om det. Vi är alla på det klara med att retroaktiviteten från den 20 januari 1975 är omöjlig att upprätthålla om man kommer in ett stycke på taxeringsåret 1976. Vart skulle förtroendet för myndigheter och försäkringsbolag ta vägen hos alla dem som lojalt följt livförsäkringsskattekommitténs rekommendationer, om det plötsligt skulle bli fritt fram med avdrag för alla slags försäkringar åtminstone det här året? Förmodligen skulle då de veckor som är kvar på 1975 och månaderna under 1976 innan beslut hinner fattas komma att bli de stora pensionsförsäkringspremiernas tidevarv. Antingen har reservanterna en annan syn på utvecklingen än majoriteten eller också är reservanternas uppslutning bakom bekämpandet av den legala skatteflykten bara en läpparnas bekännelse. Efter det här mera principiella resonemanget vill jag övergå till att något beröra olika detaljer i utskottsförslaget och reservationerna. I fråga om kretsen av förmånstagare hade propositionen rensat bort alla andra än efterlevande make och barn under 20 år. Utskottet har här gjort vissa uppmjukande ändringar, så att man tillåtit den s.k. försörjningsräntan att vara kvar i vissa fall, nämligen då det gäller make och barn under begränsade förhållanden. Även om det kan diskuteras huruvida en sådan försäkringsform hör hemma bland pensionsförsäkringar har vi gjort på detta sätt. Det skall dock poängteras att premien för försörjningsräntan givetvis måste rymmas inom de generella avdragen, varför en sådan ränta beskär möjligheterna till andra kompletteringspensioner. En ytterligare utökning av förmånstagarkretsen, som herr Magnusson i Borås vill göra, kan utskottsmajoriteten inte gå med på, då man därigenom ytterligare skulle fjärma sig en bra bit från pensionsförsäkringsbegreppet. Det reservanterna föreslår uppfattar i varje fall jag nästan som livförsäkringar eller kapitalförsäkringar med olika förmånstagare men med avdragsrätt, vilket aldrig har förekommit. Som jag tidigare nämnt har utskottet kommit fram till att de av regeringen föreslagna kvantitativa begränsningarna är riktigt avvägda, dvs. man får rätt till planpension med kompletteringsavdrag uppgående till 10 26 av inkomsten, som herr Josefson tidigare redogjort för, och för dem som saknar planpension skulle det bli ett sammanlagt avdrag av 30 26. Utskottet har dock av organisationer både inom och utom försäkringsbranschen övertygats om att ett något mindre bottenbelopp borde införas som ej är exakt anknutet till inkomsten. Detta skulle möjliggöra att ingångna pensionsavtal kan fortsätta även om normala inkomster inte skulle intjänas ett eller annat år. Vidare skulle man med ett sådant här bottenbelopp vinna en del administrativa fördelar för både myndigheter och försäkringsbolag. Det har naturligtvis varit svårt att enas om var det där bottenbeloppet skulle ligga. Ingen av parterna är kanske helt nöjd. Det går inte att säga om beloppsgränsen vid 7000 kr. per år och ett något högre belopp för dem som har inkomst av jordbruk eller rörelse är det rätta, men det är vad kompromissen har slutat på. Sedan kan var och en tycka att det är för mycket eller för litet — en kompromiss är ändå en kompromiss. Med detta grundbelopp, som redan vid ej alltför stora inkomster ändå skulle ha utgått enligt huvudregeln, anser sig inte utskottsmajoriteten ha gjort några principiella avvikelser från propositionen. Och när det gäller den överförsäkring som kan komma till stånd vid låga inkomster menar utskottet att det rör sig om så små belopp att den inte har någon större inverkan i skatteflyktssammanhanget. Däremot har utskottsmajoriteten inte kunnat acceptera bottenbelopp av den storleksordning som krävs i vissa motioner. Såväl herr Magnusson i Borås och fru Troedsson som herr Hörberg kräver att två basbelopp alltid skall vara ett bottenbelopp, eller nära 20-000 kr. i avdrag i dagsläget utöver vad som medges om planpension finns. Därutöver föreslår de förstnämnda lika mycket till för jordbrukare och rörelseidkare. Utskottsmajoriteten anser att sådana bottenavdrag helt strider mot systemet med en huvudregel att pensionen skall sättas i relation till inkomsten. Det skulle betyda att avdragen för pensionsförsäkringar i flertalet fall för vanliga småföretagare skulle sluka hela nettoinkomsten och för många andra innebära kraftig överpensionering. Utskottet har haft förståelse för motioner och framställningar om att det vid ojämnheter i A-inkomsten skall vara möjligt att förskjuta avdraget ett år, och på den punkten har alltså en mindre ändring av propositionen skett. Däremot har utskottet ingen som helst förståelse för kraven från herr Magnusson i Borås och fru Troedsson att man för företagare och jordbrukare skulle ha liksom en bank av 30 96 av den årliga inkomsten att ta i anspråk under livstiden när det behövdes för att få avdrag. En sådan historia har vi aldrig kunnat acceptera, och en pension av detta slag, byggd på en livstidsinkomst eller 30-årig inkomst, anser utskottet inte bara orättvis utan helt enkelt omöjlig att genomföra i ett pensionsförsäkringssystem. Rättvisekravet att nå likställighet med planpensioner förstår vi inte heller riktigt i detta fall. Jag tror att det enda som skulle uppnås med den här försäkringsformen vore en ny form av konsolideringsmöjlighet för företagare. Enligt lagtexten i propositionen kan företagare som avyttrar sin rörelse få efter dispens använda mera än huvudregelns procentsats av vinst som uppstår vid försäljningen om pensionsfrågan inte är tillfredsställande ordnad. I reglerna för dispensgivningen står att aldrig mera än 50 96 av inkomsten skall få användas till pensionspremier med avdrag. Utskottet har funnit att när det rör sig om skäligen små avyttringsvinster skall mera än hälften få användas. Vi inom utskottsmajoriteten har inte velat sätta någon absolut gräns för vad som skall betraktas som mindre vinster, då vi anser att alla omständigheter här måste sammanvägas, och vi har lagt gränsdragningen helt i dispensgivarens hand. Också på denna punkt har herr Magnusson i Borås och fru Troedsson reserverat sig för en annan skrivning. Skillnaden i förhållande till utskottsmajoriteten är hårfin, men för säkerhets skull yrkar jag ändå avslag på den av herr Magnusson i Borås och fru Troedsson föreslagna skrivningen. Jag skulle vidare vilja säga att när herr Magnusson i Borås vill dra en rättvisans lag för de företagare som inte pensionsförsäkrar sig tillräckligt under sin aktiva tid utan sparar allt mot slutet och menar att de skall bli likställda med andra så har jag ingenting emot det resonemanget. Men om de skulle få ta hela inkomsten även vid stora vinster betyder det att man skapar en väldig orättvisa i stället, för det innebär ju att den som försäkrat sig under livstiden bara har fått försäkra sig intill 30 96, medan den som tar ut alltsammans på en gång mot slutet skulle kunna ta ut 100 96 av vinsten under en tioårsperiod intill de 60 basbelopp som det här är fråga om. Det är alltså att skaffa dem som spar sin pensionsutbetalning tills de upphör med rörelsen en oförtjänt favör. Även 50-procentsregeln ger dem en oförtjänt favör enligt min uppfattning, men det har accepterats. Och gäller det små saker har vi som sagt accepterat att gå ett stycke längre — kanske väsentligt längre än till hälften. I reservationen 7 tar herr Magnusson i Borås och fru Troedsson upp frågan om avdragsrätt för pensionsförsäkringar i utländska bolag. Propositionen föreslår att nu gällande dispensrätt för de här utländska försäkringarna skall utgå, medan reservanterna vill ha kvar denna möjlighet. Utskottsmajoriteten anser att om avdragsrätt skulle föreligga här, så finns det knappast någon samstämmighet mellan avdragsrätt för premierna och utfallen pension i alla de fall där vederbörande bosätter sig utomlands. Då hjälper det inte med propositionens löfte om uppsägning av dubbelbeskattningsavtal o. d. Det främsta skälet för att inte gå med på detta krav är dock att utländskt försäkringsbolag knappast kan uppfylla de krav som ställs för en framtida pensionsförsäkring. Frågan om tjänstepensioneringen kommer andra ledamöter av utskottet att ta upp, men för sammanhangets skull vill jag erinra om att träffade äldre avtal får fortsätta, medan propositionen föreslår att privata pensionsförsäkringar måste upphöra till den del premien överstiger det nya avdragsutrymmet. Utskottet har inte funnit detta vara helt rättvist, och man har också kommit fram till att försäkringstagare som för många år sedan tecknade pensionsförsäkringar skulle kunna lida en del förluster på de gångna åren, då inte alltid en försäkring som ej fullföljs återbetalas eller omändras till sitt fulla värde. Utskottet har därför föreslagit att även enskilda pensionsförsäkringar tecknade före den 20 januari 1975 får fortsätta med skatteavdrag upp till 25 000 kr. per år även om inte utrymme därtill finns inom de nya beloppsgränserna. Man får inte utnyttja både detta och de nya gränserna, men intill de nya gränserna får man gå upp till 25 000 kr. Herr Hörberg vill öka på förmånerna genom att tillåta detta 25 000-kronorsavdrag på försäkringar som tecknats fram till i dag. Jag åberopar vad jag sagt tidigare, att utskottsmajoriteten inte kan acceptera att de skall gynnas som struntat i livförsäkringsskattekommitténs meddelande framför dem som lojalt anpassat sig. Herr Hörbergs tal om retroaktivitet, så att de som inte har anpassat sig skulle få den här fördelen, mister därmed något av sin styrka. Jag anser att man måste slå vakt om dem som lojalt rättat sig efter livförsäkringsskattekommitténs meddelande. Att herr Magnusson i Borås och fru Troedsson vill gå ett stycke längre hör liksom till dagens bild, men ett bifall till deras reservation om fullständig avdragsrätt för alla pensionsförsäkringar intill den 13 december skulle göra ett mycket märkligt intryck i fråga om rättvisa och, som jag ser det, öppna oanade skatteflyktsmöjligheter. Utskottet är enigt med reservanterna i en bedömning av att pensionsförsäkringsavdragen har använts i inkomstutjämnande syfte och att den möjligheten i stort sett försvinner i och med de begränsningsregler som nu genomförs. Utskottet anför dock för sin del att det knappast är behövligt att nu hos regeringen begära ersättning för denna förlorade förmån. Företagsskatteberedningen undersöker ju redan möjligheterna för företagen, och det är ändå den gruppen som har de ojämnaste inkomsterna. Vidare finns möjligheter att använda reglerna om ackumulerad inkomst. I vissa fall kan skogskonto också användas. Men för den stora gruppen med inkomst av tjänst finns givetvis inte några större utjämningsmöjligheter. I det avseendet berör emellertid herr Magnusson en mycket viktig princip i svensk skattelagstiftning, nämligen den om beskattningsårets slutenhet. Den frågan tycker jag inte hör hemma i detta sammanhang, utan den bör behandlas när vi tar ställning till 1972 års skatteutrednings slutprodukt. Till sist behandlas också i skatteutskottets betänkande några motioner från allmänna motionstiden rörande det s.k. försäkringsavdraget. Utskottet pekar på att två utredningar f. n. sysslar med dessa frågor, dels livförsäkringsskattekommittén i sitt fortsatta arbete, dels 1972 års skatteutredning med dess översyn av avdragsreglerna i stort. Då förslag kan komma att framläggas relativt snabbt vill utskottsmajoriteten inte vara med om någon skrivning till regeringen med begäran om indexuppräkning av detta avdrag, utan utskottet anser att motionerna bör avslås utan något ställningstagande i sak. Herr talman! Jag sade nyss att frågan om tjänstepensionerna kommer att behandlas i annat sammanhang, men jag vet att en annan fråga inte kommer att behandlas då, och därför vill jag ta upp den nu. Jag är medveten om att fåmansbolagens delägare utgör ett undantag från regeln att tjänstepensionsförsäkringar som tecknats under 1975 skall äga giltighet, även om de överstiger de nya regler som nu är föreslagna. Å andra sidan kan man inte jämföra fåmansbolagens delägare med vanliga anställda. Det är en fiktion som man försöker skapa om ett anställningsförhållande, när man, själv eller tillsammans med några andra delägare, kan komma överens om hur stor lönen skall vara eller om vinsten skall tas ut genom pensioner eller på annat sätt. Utskottet har i alla fall gjort ett tillmötesgående så till vida att man tillåter företaget att göra avdrag motsvarande 30 96 av lönen, dock först efter dispensmedgivande från riksskatteverket. Och vid den dispensgivningen och prövningen skall hänsyn tas till den anställde/delägarens totala pensionsskydd. Det går naturligtvis inte att ge dispens i ett sådant läge, om vederbörande tidigare har tecknat så stora pensionsförsäkringar att han redan har ett tillfredsställande pensionsskydd och nu kan använda dessa 30 946 för att exempelvis lägga ut en försörjningsränta till andra som inte hör hemma vare sig i denna eller i någon annan kategori. Det är inte så det skall tolkas. Prövningen måste ske på sådant sätt att dessa 30 96 skall användas på ungefär samma sätt som när det gäller vanliga tjänstepensioner. Där skall det ske en anpassning. Men eftersom det kan vara svårt att få exakt likhet har man alltså velat tillmötesgå dem på det här sättet att genom dispens ändå kunna ta sådana försäkringar som avviker något från de vanliga tjänstepensioner man använt sig av för andra löntagare. Det har nu gjorts gällande att tiotusentals försäkringar på de mest skiftande villkor har tecknats sedan den 24 april — som enligt propositionen är stupstocken för denna typ av försäkringar — och att riksskatteverket inte skulle ha någon möjlighet att klara av alla de dispensansökningar som beräknas inkomma till dess taxeringsarbetet börjar nästa år. Utskottet har inte fått några officiella uppgifter om att det förhåller sig på det sättet. Om fåmansbolagen har tecknat en mängd försäkringar som inte överensstämmer med vad man tänkt sig i livförsäkringsskattekommittén — som ändå gjort en sammankoppling av alla förmånerna på tjänstepensionssidan och andra privata försäkringar — så är detta kanske ägnat att förvåna. Men om det verkligen förhåller sig så vore det önskvärt att riksskatteverket kunde använda en något enklare form av dispenser än tidigare, så att dessa frågor kan klaras av under taxeringsarbetets gång nästa år. Utskottet är hur som helst inte berett att i dag föreslå några ändringar i det förslag som överlämnats till riksdagen. Men utskottet vill samtidigt påpeka att händelseförloppet noggrant skall följas, och om erfarenheterna visar att ändringar är erforderliga, så förutsätter utskottet att sådana ändringar görs ganska snabbt. Herr talman! Med det anförda ber jag att i likhet med herr Josefson få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 20.
Herr talman! Herr Wärnberg frågade vad som skulle hända om vi i dag fastställde att den lag vi här diskuterar skall gälla från det ögonblick då den lagstiftande församlingen fattar sitt beslut. Han frågade också vad som skulle hända om riksdagen beslöt att lagen måste ses över litet grundligare. Men herr Wärnberg förklarade själv att det system vi hittills haft har fungerat ganska bra, frånsett de avarter som vi är överens om har förekommit och som jag tycker att vi skall sätta stopp för. Vi har ju sett att försäkringsbolagen visat utomordentligt stor återhållsamhet under den gångna tiden och jag är övertygad om att de inte skulle tillåta sådant som herr Wärnberg och jag betraktar som skatteflykt. Men det väsentliga här måste vara att slå vakt om den lagstiftning vi har här i landet, så att medborgarna kan lita på att den lag vi i dag har gäller så länge som riksdagen inte har fattat något annat beslut. Det är ju närmast en kuriositet att man nu skulle säga, att de människor som följt lagen har varit illojala, medan de som handlat på annat sätt har varit lojala. Nu skall jag emellertid inte tvista om detta, ty det kan vara bra att hela systemet har fungerat. Det visar bara att människorna här i landet är ytterligt återhållsamma. Men sedan vill jag ställa den frågan till herr Wärnberg: Skall det vara så i fortsättningen här i landet att människor inte skall kunna lita på att den lag som Sveriges riksdag en gång har antagit gäller så länge som den lagstiftande församlingen inte har fattat beslut om något annat?
Herr talman! När utskottets värderade ordförande säger att ett kompletteringsavdrag för enskild pension på upp till två basbelopp är för stort — det skulle kunna ge överpensionering, ansåg han —- glömmer han nog de fall där t.ex. löntagare eller rörelseidkare relativt sent bestämmer sig för t.ex. att pensionera sig ett par tre år i förtid. I sådana fall behövs möjlighet till rätt stora premieavdrag under få år. Och 20 000 kr., som två basbelopp innebär, är inte ett speciellt stort avdrag. Folkpartiet anser att lagar som vi stiftar här så långt möjligt skall ge individen valfrihet. Det gäller i andra sammanhang och också beträffande denna lag. Vi här i riksdagen skall inte säga exempelvis: Du som har 160 000 kr. i årsinkomst kan få förtidspensionera dig med en viss pensionsnivå, men du som bara har 80 000 kr. behöver inte så mycket. En sådan lag har, tycker jag, prägeln av ett visst förmynderskap över medborgarna. Det är inte vad vi önskar. En lag bör ge alla medborgare lika möjlighet att ordna sin ekonomi. När det sedan gäller retroaktiviteten, som ordföranden också berörde, bemötte jag redan i mitt inledningsanförande i stort sett vad utskottsordföranden sade. Jag behöver inte nu upprepa min argumentering för ställningstagandet i min reservation nr 10.
Herr talman! Frågan om tidpunkten för den nya lagens ikraftträdande har berörts i samtliga inlägg. Jag skall gärna erkänna att det är en av de svåraste frågorna att ta ställning till. För mig har det avgörande varit — när jag accepterat att den skulle träda i kraft omedelbart efter den 20 januari — att försäkringsbolagen lojalt respekterat de regler som framlades i kommittén den 20 januari. Om det är riktigt att försäkringsbolagen, såsom det uttalas i propositionen, lojalt har följt den rekommendationen har det egentligen inte begåtts någon orättvisa. Om detta är helt riktigt kan det endast vara fråga om undantagsfall, som skulle bli orättvist behandlade. Har å andra sidan en del försäkringar tecknats till väsentligt högre belopp anser jag att det skulle vara en direkt orättvisa mot både försäkringsbolag och de enskilda som har följt rekommendationen om man flyttade fram ikraftträdandet till i dag. Vi vet att försäkringsbolagen har varit så pass måna om att följa rekommendationen att de utfärdat särskilda blanketter för uträkning av premieutrymmet enligt de bestämmelser som presenterades. För att inte svika den grupp som följt rekommendationen bör man, anser jag, acceptera ett ikraftträdande omedelbart efter den 20 januari. När utredningen nu har gjort en sådan här rekommendation — det kan vara diskutabelt om en utredning skall göra det eller inte, men det har skett — och den rekommendationen har följts, anser jag det självklart att vederbörande försäkringstagare skall ha avdrag för premien under 1975. Det har vi från centern framfört i motionen, och det har utskottet accepterat. Detta är bakgrunden till mitt ställningstagande i denna fråga.